Herr talman! Jag vill lugna Evert Svensson med att säga att jag inte, vare sig tidigare i utskottsarbetet eller nu i kammaren, krävt en ny säkerhetspolitisk utredning. Däremot tycker jag att det är på sin plats att när vi diskuterar säkerhetspolitik och nedrustning i kammaren också resonera om den omprövning som kanske måste göras i framtiden. Jag understryker att det är viktigt med just en förutsättningslös diskussion, bl.a. inom ramen för de EG-diskussioner som pågår, men också med en öppen diskussion mellan oss andra, t.ex. oss som är närvarande här i kammaren -- vi har en ny värld på många sätt. Vi måste kanhända också diskutera omprövningar på säkerhetspolitikens område i framtiden. Men jag krävde som sagt ingen utredning. Där håller jag med Evert Svensson.

Herr talman! Jag vill första säga att jag tycker att det är oerhört värdefullt att Ingela Mårtensson for med Greenpeaces Rainbow Warrior till det här området där Frankrike genomför sina atombombsprov. Det är oerhört värdefullt att en ledamot av Sveriges riksdag var med där. Ingela Mårtenssons initierade förslag, som bl.a. bygger på hennes diskussioner med franska guvernören, kan vi ha mycket stor nytta av här. Jag ber att få tacka Ingela Mårtensson för att hon var där. Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen att jag blev glad över att Ingela Mårtensson ställde sig bakom den säkerhetspolitiska utredningen som utskottsmajoriteten har viftat undan ganska lättvindigt. Jag är övertygad om att en sådan kommer, och jag tycker att det vore värdefullt om så många som möjligt vid votering kunde stödja reservation 2, där vi vill ha en utredning som breddar perspektivet på svensk säkerhetspolitik.

Herr talman! Hugo Hegeland är alltid fyndig i valet av ord, både här i kammaren och i utskottet. Men den skattereform som har genomförts syftar till en likvärdig behandling av alla typer av förvärvsinkomster och till en större neutralitet mellan beskattningar av privata personers direkta sparande och beskattning av försäkringssparande och pensioner. För att uppnå detta syfte skall livförsäkringsbolag m.fl. betala en särskild skatt på 10 % för avkastningen på tjänstepensionskapital och en skatt på 15 % för avkastningen på övrigt pensionskapital. Herr talman! Avsikten var att en särskild löneskatt på 22,2 % skulle tas ut på pensionsförmåner. Det är av tekniska skäl som lagstiftningen fått vänta tills nu. Orsaken var, som Hugo Hegeland mycket riktigt påpekade, att lagrådet riktade kritik mot förslaget. Förslaget har nu bearbetats ytterligare. För att detta skattebortfall skulle kompenseras beslutade riksdagen att höja den allmänna löneavgiften temporärt under första halvåret 1991. I den proposition som vi nu behandlar föreslås att den tidigare planerade lagstiftningen nu genomförs. Det är bra att det i skatteutskottet råder stor enighet om detta. Men som vanligt är det moderaterna som motsätter sig även detta skatteförslag. För att hindra skatteplanering skall reglerna tillämpas från den 16 mars i år, alltså dagen efter den dag då regeringens skrivelse lämnades till riksdagen. Moderaterna är, som vi har hört, kritiska även på denna punkt. Jag tycker att det föreligger särskilda skäl för att denna lagstiftning skall vara retroaktiv. Jag tycker, Hugo Hegeland, att det är viktigt att vi i denna kammare undanröjer alla typer av skatteplanering. Jag kan konstatera att moderaterna även på denna punkt står ensamma, vilket jag tycker är bra. Vid remissbehandlingen har det anmärkts att sjukpension från ITP kommer att beskattas dubbelt. I propositionen föreslås därför en uttryckt föreskrift om att sådan sjukpension skall beskattas enligt de nya reglerna. Det har nu framkommit att frågan av praktiska skäl lämpligen bör lösas på motsvarande sätt, dvs. att sjukpensionen från ITP även i fortsättningen bör beskattas enligt nuvarande regler om särskild löneskatt och i stället undantas från beskattning enligt de nya reglerna. Vi förordar alltså en ändring av propositionen på denna punkt. Till sist, herr talman, justeras reglerna rörande bilförmån så att värdet härav skall kunna jämkas för enskilda näringsidkare. De lagtekniska delarna kommer att tas upp i ett annat sammanhang. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag får som vanligt tacka för komplimangerna från Hugo Hegeland. Jag hoppas att jag om 22 år är lika pigg som Hugo Hegeland är i dag. När det gäller momsen, Hugo Hegeland, har den inte så mycket med detta betänkande att göra. Men vi har alltså fattat beslut om att momsen skall sänkas. Jag tycker att Hugo Hegeland borde bekymra sig litet mer för var de borgerliga kamraterna står i fråga om ett antal skattepunkter. Man kan inte räkna dem alla, var det någon som sade. Nu vet jag inte om det är 161 eller 162 olika förslag som moderaterna står ensamma bakom när det gäller skattepolitiken. Och det borde bekymra Hugo